Fru talman! Motivering för utskottets ståndpunkt i anställningsfrågan har lämnats här av såväl herr Hovhammar som herr Andersson i Örebro och herr Sjönell. I fråga om vem som skall meddela behörighet har viss motivering lämnats av herr Andersson i Örebro. Därutöver vill jag tillägga att utskottets majoritet anser att meddelande av sådana här behörigheter som princip bör vara ett statligt ansvar. Vidare anser vi att personkännedomen kommer i tillfredsställande grad till uttryck genom att handelskamrarna är remissinstanser.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

Fru talman! Denna fråga har behandlats i riksdagen under ett antal år. Utskottet har i sitt yrkande om avslag på motionen 1973:227 hänvisat till ett antal utredningar. Det är ett gammalt beprövat sätt att slippa en sakbehandling av viktiga frågor. Att det bara är en undanflykt från sakbehandling visar det förhållandet att utskottet anser att arbetsrättskommittén skall få fortsätta sitt arbete i lugn och ro. Denna utredning skall ju behandla frågan om en ”arbetsfredslagstiftning”. Därmed kan inte motionen 227 inrymmas i de direktiv som utredningen har. Det verkar som om utskottet sticker huvudet i busken och vägrar se den utveckling som försiggår på den svenska arbetsmarknaden. Flera missnöjesaktioner har under de senaste åren förekommit på arbetsmarknaden. Det har varit strejker, övertidsblockader och protester av olika slag. De har sin grund i förhållandena på vår arbetsmarknad, med en förhandlingsordning som har sin grund i § 32. Förhandlingar får bara ske i vissa frågor; de s.k. § 32-frågorna får man inte förhandla om — i dessa frågor existerar bara samarbete på arbetsköparnas villkor. Att göra gällande att dessa missnöjesaktioner skulle vara frukten av några sekteristiska gruppers agerande är helt felaktigt. Nej, verkligheten är den att missnöjet länge har grott och resulterat i spontan aktion. Men sedan har dessa små sekteristiska grupper självmant utropat sig som ledare för och därmed förstört de spontant tillkomna aktionerna, Förhållandena på arbetsplatserna kan beskrivas som lagstadgad ojämlikhet. Arbetsdomstolen har gett § 32 i SAF:s stadgar prejudicerande laglig status. Det skedde i arbetsdomstolens dom nr 100 år 1932 som erkänner arbetsköparnas rätt att leda och fördela arbetet och anställa och avskeda arbetare. De ”samarbetsavtal” som slutits mellan LO och SAF har hållit sig inom de nuvarande maktförhållandenas råmärken. När det kommer till kritan är det fortfarande arbetsköparna som bestämmer över nedläggningar, driftsinskränkningar, avskedanden, investeringar, produktionsplaner och vinstens användning. Arbetsköparna bestämmer också över arbetsmiljön, vilka maskiner som skall användas, över arbetstakten och löneformerna. Det har i stort sett visat sig att man förhandlingsvägen inte lyckats förändra dessa maktförhållanden på något avgörande sätt. Därför kräver man lagstiftning. För närvarande pågår en statlig utredning om § 32-frågorna. Vidare har ett utredningsförslag framlagts om ”trygghet i anställningen” och ett delförslag om arbetsmiljön. På vilket sätt kan man vänta att detta påverkar maktförhållandena? Utredningsdirektiven angående ”arbetsfredslagstiftningen” är mycket begränsade. Förhandlingsrätten skall utvidgas men fredsplikten vara kvar. Förhandlingarna skall alltså inte stödjas med utvidgad strejkrätt. Man skall begränsa arbetsköparnas tolkningsföreträde då det gäller tolkning av avtal. Sådana åtgärder är inte tillräckliga för att — som det heter i direktiven — stödja de anställdas kamp för demokratisering av arbetslivet. Obegränsad förhandlingsrätt och strejkrätt är nödvändiga. Lagförslaget om trygghet i anställningen går heller inte tillräckligt långt. Arbetsköparna har för syns skull reserverat sig, men de har stöd från de borgerliga partierna. Avskedanden skall ske på saklig grund — en formulering som redan finns i huvudavtalet. Vid driftsinskränkning, där självklart arbetsköparen har överläget, skall man följa turordning efter anställningstid och ålder. Man får förtur vid återanställning under ett år. Uppsägning och permittering skall ske efter varsel. Uppsägningstiderna förlängs till högst 6 månader. En uppsagd arbetare skall kunna gå till domstol för att pröva uppsägningen. Det är alltså mer en kvantitativ förändring, t.ex. längre uppsägningstid, än en kvalitativ, dvs. makt för arbetarna att säga nej vid avskedanden. Fackföreningens roll ökar inte nämnvärt. Man kan t.o.m. avskeda utan att blanda in fackföreningen. Arbetsmiljöutredningens delförslag om rätt att avbryta hälsofarligt arbete är ett framsteg, men det är behäftat med sådana svagheter som att ett skyddsombud t.o.m. kan avkrävas skadestånd om man avbryter ett arbete där ”skäl uppenbarligen saknas”. Det fattas alltför mycket i förslaget för att lagen skall kunna bli ett verkligt stöd för skyddsombuden, skyddskommittéerna och den lokala fackföreningen. Men försiktigheten beror på att man inte vill stöta sig med arbetsköparrepresentanterna i utredningen. Dessa är också överens, utom i en detaljfråga. Det är verkligen överord att säga att § 32 med de här förslagen har fått ett ”grundskott”. Förslagen har inte sträckt sig långt utöver de ”samarbetsavtal” mellan LO och SAF som redan finns. Och det är just att man valt samarbete i stället för kamp som satt broms för en verklig förändring av maktförhållandena. Det är skendemokrati, när man låtsas att de anställda får större makt genom att t.ex. sätta in ett par representanter i bolagens styrelser. Inte ens Wallenberg har något emot detta, ”bara det är bra folk”. Självklart kan man inte genom samarbete med den som har makten ta ifrån honom denna makt. Det kan endast ske genom facklig och politisk kamp. Kollektivavtalslagen är den lag som kriminaliserar aktivitet på arbetsplatsen. Kollektivavtalslagen av 1928 är riktad mot arbetarna och drevs igenom av en borgerlig regering. Den kriminaliserar strejker under avtalstid enligt den fortfarande gällande § 4: ”Arbetsgivare eller arbetare, som är bundna av kollektivavtal, må under den tid avtalet är gällande icke vidtaga arbetsinställelse , blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd.” Observera försöken att framställa lagen som lika ”hård” mot arbetsköpare som mot arbetare. Arbetsköparen har redan makten och enbart detta utgör ett våldförande på arbetarna. Men om arbetarna tvingas resa sig ur sitt underläge så betecknas det som en stridsåtgärd. Arbetsköparna eftersträvar fleråriga avtal för att så länge som möjligt kunna binda arbetarnas aktionskraft med hjälp av kollektivavtalslagen och dess fredsplikt. De kan under denna tid ändra förutsättningarna för avtalet. De kan ändra produktionsförhållandena och arbetsmetoderna, försämra ackorden, öka arbetstakten genom tvångsstyrning, vidta omflyttningar och försämra arbetsmiljön och skyddet för hälsan, utan att det därför strider mot kollektivavtalslagen. Men eftersom arbetarna är bundna av = fredsplikten får de inte i lokala förhandlingar använda sitt främsta påtryckningsmedel, strejken, för att försvara sig eller förbättra sitt läge. Arbetsköparna har alla maktmedel på sin sida, medan arbetarna känner sig sitta med bakbundna händer, därför att de saknar strejkrätten. När de ändå strejkar — ty lagen håller inte under det sociala trycket — så betecknas deras aktion som ”vild” och de släpas inför arbetsdomstolen. Lagen är förödmjukande även för fackföreningen. Fackföreningens styrelse tvingas tjänstgöra som polis mot sina egna medlemmar för att klara fackföreningens kassa. Lagen riktar sig mot solidariteten inom arbetarklassen. Sympatistrejk får inte inledas om en annan arbetargrupp befinner sig i ett trängt läge och behöver hjälp. Men SAF kan fortfarande använda den gamla metoden att svartlista arbetare, dvs. hindra dem från att få anställning i ett företag. För att ändra nuvarande maktförhållanden — den lagstadgade ojämlikheten — är lönearbetarna främst hänvisade till sin egen fackliga kamp. I denna ingår att rasera de lagar som klassamhället stöder sig på och i stället kämpa för lagar, som blir ett stöd för fackföreningsrörelsen och ger lönearbetarna de rättigheter som de genom sina fackföreningar i decennier kämpat för. Framför allt några rättigheter står i centrum. För det första är det förhandlingsrätten. De anställda måste få förhandlingsrätt i alla frågor, även i de s.k. 8 32-frågorna. Detta kräver att § 32 slopas och i stället arbetarna får rätt att förhandla i alla frågor. Denna linje är en kamplinje mot arbetsköparna och den främjar arbetarnas arbetsvillkor. I dagens läge försöker ju statsmakten tillsammans med de fackliga ledarna och arbetsköparna i stället göra allt flera frågor till samarbetsfrågor. Vid LKAB har man gjort den största satsning som kan tänkas i samverkansfrågor. Redan nu kan konstateras — som även en forskargrupp, den s.k. Kronlundsgruppen, konstaterat — att arbetarna endast får igenom marginella krav. I allt väsentligt får företaget som det vill i de samverkansgrupper som där har bildats. Arbetarnas krav måste vara att göra alla frågor till förhandlingsfrågor, där makt kan ställas bakom kraven. Den andra frågan gäller lagstadgad rätt till strejk om inte förhandlingarna ger resultat. Strejkrätten är nödvändig som stöd åt förhandlarna. Det inser även förbundsordföranden i SF och ledamoten av LO:s landssekretariat Gustav Kolare, som i en intervju 1972 framhöll: ”Utvidgad förhandlingsrätt i lokala frågor är viktig i och för sig men det löser inte problemen om man inte samtidigt får strejkrätt under avtalsperioden. Som det nu är kan arbetsgivaren med fredsplikten i ryggen säga nej till snart sagt allt vad man begär på det lokala planet. Det är då man tvingas tillgripa ”vilda” strejker.” Även Kronlundsgruppen har konstaterat att det behövs lokal strejkrätt. Den tredje viktiga frågan för arbetarna är att få en lagstadgad rätt att avbryta hälsofarligt arbete. I delbetänkandet från arbetsmiljöutredningen föreslås: ”Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarens liv och hälsa och kan rättelse inte genast uppnås genom hänvändelse till arbetsgivaren, kan skyddsombud bestämma att arbetet skall avbrytas i avvaktan på ställningstagande av yrkesinspektionen.” Detta är ett tillmötesgående av ett gammalt krav. Men i samma paragraf heter det: ”Avbryter skyddsombud arbete trots att skäl härtill uppenbarligen saknas, har arbetsgivaren rätt till ersättning. Vid bestämmande av skadeståndsskyldighet skall skyddsombud, som utsetts av fackförening eller annan liknande förening av arbetstagare eller tillhör sådan förening, anses som företrädare för föreningen. Vidare skall 8 § andra och tredje styckena lagen om kollektivavtal ha motsvarande tillämpning. Skadeståndskyldighet för förening inträder dock icke om föreningen omedelbart efter det att den haft tillfälle att taga ställning förklarar att arbetet bör återupptagas.” Det betyder att kollektivavtalslagen har införts på arbetsmiljöns område. Skyddsombudens ställning försvåras och försvagas genom sådant skadeståndsansvar 'och sådana oklara lagbestämmelser. Skadeståndsskyldigheten måste bort och fackföreningarna bli den enda instans som har rätt att pröva det berättigade i skyddsombudens åtgärder. Skyddskommittéernas befogenheter måste klart fastställas. Dessa måste innehålla majoritet för de anställda, ha rätt att fatta beslut med enkel majoritet och ha möjlighet att utfärda bestämmelser med laglig giltighet. Som ett ytterligare stöd för skyddsombuden måste fastställas låga hygieniska gränsvärden och reglerade bestämmelser för arbetsmiljön. Dessa bestämmelser skall föreskriva regelbundna pauser vid löpande band och kontinuerliga arbetsprocesser och högsta tillåtna hastighet vid sådana arbeten. Den fjärde frågan är lagstadgad rätt att välja löneform. Man skall även kunna säga nej till sådana produktionsoch tidmätningsmetoder som används för att öka utsvettningen. Gruvarbetarna vid LKAB genomdrev vid sin strejk 1969—1970 en fast månadslön utan inslag av prestationslön och meritvärdering. Även vid Norrbottens Järnverk har arbetarna genomdrivit en fast månadslön med mycket få lönegrupper och en ytterst liten rörlig del, och man kämpar för att få en ”rak” månadslön. Det måste vara en rättighet för arbetarna att själva få välja löneform. Det är ju de som skall göra arbetet, och de vet vad de orkar och tål. Den femte frågan är lagstadgad rätt till möten och agitation på arbetsplatsen. En arbetsplats kan ju inte vara något avskilt från samhället i övrigt. Den övervakning och slavdrivning som § 32 innebär måste avskaffas. De arbetande måste ha rätt till agitationsoch mötesfrihet på arbetsplatsen. Arbetsledningen skall inte kunna stoppa ett möte t.ex. under en rast och inte heller kunna stoppa flygbladsutdelning eller liknande. Skall arbetarna kunna hävda sina intressen, måste de även ha rätt att genomföra fackföreningsmöten på betald arbetstid. Den sjätte frågan som är väsentlig är lagstadgad rätt att hindra uppsägningar och omplaceringar. Det föreligger nu ett lagförslag om anställningstrygghet, det s.k. Åmanska förslaget. Enligt detta kan uppsägning ske endast på ”saklig grund”. Lagen är ett fullföljande och en skärpning av den s.k. äldrelagen i huvudavtalet. Uppsägningstiderna skall gälla dem som är över 25 år. Kortaste uppsägningstiden är 2 månader och längsta 6 månader. Varsel och uppsägning skall ske till fackföreningen minst en månad innan uppsägningen meddelas. Omplaceringsmöjligheter skall dessförinnan undersökas. Vid driftsinskränkning skall företrädesrätt gälla för återanställning inom ett år. Uppsägning på grund av personliga förhållanden kan endast ske om den anställde ”grovt misskött sitt arbete”. Varsel för uppsägning skall då ske minst fjorton dagar i förväg. Kontakt med fackföreningen skall i sådant fall endast tas ”om den anställda inte motsätter sig detta.” Bristen i lagförslaget är att man inte framhäver de fackliga rättigheterna. Huruvida arbetsbrist föreligger grundas på arbetsköparnas bedömande. Vad som är ”saklig grund” har också arbetsköparen som ägare största möjligheten att öva inflytande över. Här måste fackföreningen med stöd av lagen kunna inlägga sitt veto i avvaktan på egna undersökningar om den ”sakliga grunden” i uppsägning, permittering eller avskedande. Vilket stöd i lagen har t.ex. de som lett eller varit indragna i en s.k. ”lagstridig” strejk? Vilka möjligheter får facket med stöd av lagen att stoppa trakasseringar från företagens sida? Därför bör fackföreningen ha lagstadgad rätt att hindra uppsägningar, omplaceringar o. d. Endast därigenom kan man komma åt en del av giltigheten av § 32. Fru talman! Skall man få dessa rättigheter för arbetarna, måste man naturligtvis avskaffa §32 och strejkförbudet måste upphävas. En omarbetning av arbetsdomstolen blir också en följd av detta. Likaså måste tolkningsföreträdet avskaffas. Man kan inte bara vifta bort arbetarnas rättigheter med att tillsätta utredningar, som sedan kommer med förslag med halvhjärtat innehåll. Man kan inte lita till utredningar som har direktiv som inte tar upp för arbetarna väsentliga frågor. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen av herr Lorentzon.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

Vi har för fjärde gången behandlat dessa frågor på arbetslivets område. Så sent som i december månad hade vi frågan uppe till behandling, men jag tror inte att riksdagens ledamöter ändrat uppfattning sedan dess. Vi brukar ju avvakta en utrednings resultat och den därpå följande propositionen. Som herr Hagberg sade pågår utredningar på flera områden. Någon av dessa har framlämnat delbetänkanden, medan andra alltjämt arbetar. I utskottet anser vi att vi bör avvakta detta för att därmed få fram en grundlig utredning som kan bilda underlag för de beslut som riksdagen skall fatta. Den viktigaste frågan gäller här arbetsrätten och § 32. En utredning pågår om denna. Det är klart att herr Hagberg och hans parti inte är nöjda med direktiven men, om man studerar hur de är skrivna är de rätt långtgående. Jag skall be att få citera några rader ur direktiven för denna utredning. ”Statsmakterna bör genom lagstiftningsåtgärder ge löntagarorganisationerna det stöd som behövs för att få till stånd en demokratisering av arbetslivet. Medbestämmanderätt för arbetstagarna i företagen på olika nivåer bör visserligen i första hand åstadkommas genom avtal och i former som inte förändrar de fackliga organisationernas ställning som fria och oberoende organisationer.

Det är väl inte strejkrätten i sig själv som är väsentlig, utan det är frågan hur vi kan på olika nivåer ge vår medverkan för att forma ett arbetsliv som är till gagn för arbetstagarna. Den svenska fackföreningsrörelsen har under årtionden slagits för bättre förhållanden på arbetsmarknaden. I det arbetet kan vi nog konstatera att vi inte haft någon hjälp av kommunisterna. De har försökt på olika sätt sätta käppar i hjulet för denna kamp för bättre förhållanden. Det är väl den saken man är ute efter nu också, att försöka skapa oro på arbetsmarknaden. Det går inte bara att stryka ett streck över gällande lagar och bestämmelser och därmed enligt motionen bara besluta om en annan ordning som innebär att man skall kunna få lägga ned arbetet när som helst t.ex. Utskottet anser som sagt att man bör avvakta de utredningar som är på gång och de propositioner som kommer av dessa. Då får vi tillfälle till en grundlig behandling. Detta är väl inte sista gången som vi kommer dessa frågor in på livet.

Fru talman! När socialdemokraterna kom in i parlamentet hade de inte heller majoritet. De körde fram sina krav år efter år, det blev t.o.m. årtionden. Jag tycker inte det är något fel att köra fram dessa krav. De kommer till sist, med en kamp, ändå att bli tillgodosedda trots att socialdemokratin i dag sätter sig emot dem. Här säger ofta representanter för utskotten, att det inte har hänt någonting sedan föregående år. Det hände i en debatt i ett annat utskott härom dagen. Men behöver det verkligen hända någonting nytt för att ett rättvist krav skall bli tillgodosett? Skall vi vänta så länge, vet jag inte vad som måste hända till sist med socialdemokraterna för att de skall göra något. Man avvaktar utredningar, säger man. Det är precis som om man avvaktade en neutral utredning om att det skall bli bra för arbetarna. Men vad hände i samma utskott i fjol? Jo man avslog en motion från vårt parti där vi tog upp direktiven och dess innehåll, bl.a. detta om strejkrätten. I direktiven står klart och tydligt: ”De nu angivna grunderna för fredsplikten bör enligt min mening i princip inte rubbas.” Det är inrikesministern som säger detta. Man skall alltså inte behandla strejkrätten i den här utredningen. Det betyder ju att utskottet i och med att man inväntar utredningen också säger ett klart nej till ett lokalt fackligt påtryckningsmedel som en lokal strejkrätt kan innebära. Innebörden i utskottets ställningstagande blir ju att man säger nej till rätten. Många experter som har studerat arbetsmarknadsfrågor har sagt att en lokal strejkrätt måste till för att man skall komma till rätta med oresonliga arbetsköpare. Vi inom vpk är inte alls emot arbetarnas krav. Vi är ju de enda som driver arbetarnas krav. Vi behöver t.ex. bara hänvisa till de motioner vid årets riksdag som socialdemokratin har avslagit. När man säger att vi försöker skapa oro är det verkligen att stoppa huvudet i busken. Är det inte så att den oron redan finns på arbetsmarknaden. Den finns där på grund av de gällande bestämmelserna i § 32 och i kollektivavtalslagen. Det är inte något parti som försöker skapa oro. Den finns där av objektiva orsaker — att arbetarna inte får igenom sina krav.
Fru talman! Herr Hagberg gör detta till en lätt sak när han bara vill lagstifta om lokal strejkrätt. Då skulle man få strejka när man inte fick igenom sina krav, enligt herr Hagberg och enligt motionen. Ja, det är klart. Men jag har själv varit facklig förhandlare under 25 år, och jag kan nog säga att jag knappast någon gång har varit nöjd med förhandlingsresultatet. Skulle man då ha gått ut i en lokal strejk för en fråga som man kanske kunde lösa i nästa års förhandling? Det här är stora frågor och besvärliga frågor. Det är inte bara att besluta om att instifta en lag om lokal strejkrätt. Det måste göras en grundlig utredning om denna fråga. Vi anser att man inte får rusa iväg innan man har gjort en sådan grundlig utredning. Kommer man fram till att lokal strejkrätt kan vara ett medel att skapa bättre förhållanden, all right då skall vi ta det beslutet. Men inte så här hux flux.
Fru talman! Den här diskussionen om lokal strejkrätt är inte särskilt intressant, för här begränsar sig nu utskottets representant till de förhandlingsmöjligheter som nu finns — framför allt, förstår jag, löneförhandlingar. Men vad vi föreslår är ju lokal strejkrätt i alla frågor, t.o.m. frågor som faller under 8 32. Den facklige representant som inte har känt sig maktlös inför produktionsuppläggning, inför tidsstudier, inför arbetstakt, han företräder inte arbetarna. Han får ju inte förhandla i dessa frågor i dag. Det är ju det som är kärnan i problemet. Arbetarna måste ges förhandlingsrätt och strejkrätt i dessa frågor — om man tilltror den lokala fackföreningen att kunna sköta dessa angelägenheter. Men det gör tydligen inte socialdemokratin. Man vill utreda och älta denna fråga över arbetarnas huvuden.

Fru talman! Frågor som behandlas i riksdagen brukar indelas i tyngre och lättare sådana. Den fråga det nu gäller skulle kanske kunna betecknas som liten men något pikant. I inrikesutskottets betänkande nr 12, som nu är föremål för behandling, tar utskottet ställning till motionen 952, undertecknad av fyra centerpartistiska riksdagsmän. Den fråga som aktualiseras i motionen gäller löneavdrag för statstjänsteman som är tjänstledig för riksdagsmannauppdrag. Motionärerna hemställer att riksdagen uttalar att statstjänsteman vid tjänstledighet för offentligt uppdrag som ledamot av riksdagen bör vidkännas C-avdrag. Motionärerna är helt på det klara med att de problemställningar det här är fråga om löses genom förhandlingar i allmänna avtal. Till utskottsbetänkandet har jag fogat ett särskilt yttrande. Detta särskilda yttrande kunde ha varit en reservation mot utskottets motivering för avslag på motionen. Förslag ställdes nämligen vid utskottsbehandlingen om att få en dylik skrivning tillfogad utskottsbetänkandet. Jag blev dock ensam vid den votering som då företogs. Från rent principiell synpunkt ansåg jag att vissa allvarliga bemärkningar borde göras. I detta särskilda yttrande sägs följande, vilket jag gärna vill tillföra riksdagens protokoll: ”Motionärerna anför att en grundläggande princip bör vara att ersättning utgår för utfört arbete. I den mån arbete inte har utförts skall alltså ersättning inte utgå. Önskar man diskutera frågan från denna utgångspunkt bör självfallet resonemanget inte begränsas till enbart ersättning som utgår på grund av statlig tjänst utan avse även ekonomiska förmåner — uppburna samtidigt med riksdagsarvode — från enskilda näringslivet, organisationer, kommuner etc. Detta synes inte ha varit motionärernas avsikt.

Oavsett vad man har för inställning till sakfrågan måste argumentationen i motionen betecknas som synnerligen anmärkningsvärd. Centerpartiet har enligt min mening kunnat betraktas som ett parti som i vissa frågor intagit en progressiv hållning, dess ungdomsförbund likaså. Men då man tar del av argumentationen i denna motion ställer man sig omedelbart frågan om så är fallet. Har det varit endast ord utan täckning från centerpartiet? Har det varit fråga om endast en mantel av radikalitet? Dessa frågor är berättigade att ställa, då tankegånger som förekommer i motionen kan bubbla upp till ytan. De är nämligen helt reaktionära till sitt innehåll. Frågan bör enligt min mening ses allvarligt, då till utskottsbetänkandet är knuten en reservation av centerpartiets representanter i inrikesutskottet till förmån för denna motion. Man kan inte göra sig fri från intrycket att motionen blottar en inställning till statliga tjänstemän som inte endast är avog utan närmast kan betraktas som fientlig och som man trodde tillhöra gångna tider. Därtill är motionen på sina ställen mycket grumligt skriven. Motionärerna säger bl.a. att ”smärre sysslor som utföres parallellt med riksdagsarbetet skall ersättas — s.k. extraknäck”. Man kan i detta sammanhang, mina damer och herrar, fråga sig, när det gäller direktörer eller andra som är knutna till näringslivet — givetvis inte det statliga — vilka uppbär icke föraktliga löner på kanske hundratusentals kronor, om denna deras sysselsättning vid sidan om riksdagsmannens uppgifter är att betrakta som ”smärre sysslor” eller ”s.k. extraknäck”. Jag citerar bara vad motionärerna säger i sin motion.

Mera skulle ha kunnat ha anföras i detta sammanhang, men vad ju nu anfört får räcka för denna gång. Jag yrkar, fru talman, bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag skall be att senare få återkomma till vad herr Lorentzon anförde. Enligt det avlöningsavtal för statliga och andra tjänstemän som gäller från den 1 januari 1972 har tjänsteman för den tid som han är tjänstledig på grund av uppdrag som ledamot av riksdagen eller kyrkomötet eller som riksdagens revisor att vidkännas s.k. B-avdrag förhöjt med 120 procent. Det innebär helt enkelt att vederbörande behåller en betydande del av sin ordinarie lön under den tid han är tjänstledig. Det innebär också, vilket man bör uppmärksamma, att han under samma tid är helt ledig från sin tjänst. Vi har väckt motionen 952 i denna fråga — en fråga som tidigare har behandlats i riksdagen — därför att vi anser att detta förhållande inte är rimligt. Det finns inte bärande skäl för att lön skall utgå för arbete som man reellt inte utfört under den tid man är tjänstledig. Vi har sagt i motionen, och jag upprepar det, att en grundläggande princip bör vara att ersättning utgår för arbete som man utför. För det arbete som en riksdagsman utför på ett civilt jobb under den tid riksdagssession inte pågår skall han naturligtvis ersättas i vanlig ordning. Om han har ett arbete jämsides med riksdagsarbetet skall även det självfallet ersättas. Det finns ingen anledning att ifrågasätta det. Däremot tycker jag för min del — och det har vi också anfört i motionen — att det är felaktigt att staten betalar ut två löner om bara ett arbete utförs. Utskottet anför i sitt betänkande att ifrågavarande spörsmål är en förhandlingsfråga och erinrar dessutom om att det ankommer på riksdagens lönedelegation att på riksdagens vägnar ge uttryck åt principiella ställningstaganden i samband med löneförhandlingarna. Utskottet erinrar också om att det från den den 1 januari 1972 avtalats om ett större löneavdrag än tidigare. Den omständigheten att förevarande spörsmål är en förhandlingsfråga och att riksdagens lönedelegation har att göra uttalanden i sådana frågor hindrar ju inte att vi här i riksdagen ger vår mening till känna beträffande ifrågavarande löneavdrag. Det är ju ändå oss det egentligen gäller. Som jag ser saken måste det vara politikernas uppgift att genom åtgärder på olika områden se till att de som har det sämst ställt i samhället får en större del av den standardhöjning som samhällets resurser medger. Men vi som redan befinner oss — för det måste vi väl ändå säga att vi gör — på en relativt hög nivå inkomstmässigt och har en gynnad ställning bör heller inte förse oss med privilegier utan hållbara motiveringar. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till den vid inrikesutskottets betänkande fogade reservationen.
Fru talman! Herr Pettersson i Örebro har helt riktigt påpekat att det här inte är någon ny fråga. Senast vi hade att behandla en motion i ärendet var 1970, och det kanske inte är någon direkt överraskning att det kom en motion nu 1973. Herr Pettersson i Örebro har också varit vänlig att ganska utförligt återge vår motivering för avslag på motionen. Jag vill bara stryka under det helt kort och säga att vi anser att detta är en förhandlingsfråga. Vi anser också att det ankommer på riksdagens lönedelegation att agera i ett ärende av den här typen. Det har även lönedelegationen gjort. Vid ett sammanträde den 30 juni 1971 hade lönedelegationen den här frågan uppe och beslutade då om ökat löneavdrag, ”B-avdrag förhöjt med 120 procent” i stället för såsom tidigare med 100 procent ”för statstjänstemän vid tjänstledighet för fullgörande av uppdrag som ledamot av riksdagen eller kyrkomötet eller som riksdagens revisor”. Vid det tillfället rådde inga delade meningar i frågan inom lönedelegationen. Detta beslut stod också — som framgår av utskottsmajoritetens skrivning i betänkandet — den närvarande centerpartisten bakom. Herr Pettersson i Örebro sade att det är vår uppgift som politiker att agera i sådana här frågor. Jag anser för min del att det var vid detta tillfälle som centerpartiet skulle ha agerat, om man inte vill utnyttja de ”privilegier” som herr Pettersson i Örebro talade om. Som jag sade anser jag att det var rätt naturligt att motionen kom nu. Men mot den bakgrund som jag har tecknat, med ställningstagandet i lönedelegationen, är jag personligen något förvånad över att centerpartiets samtliga ledamöter i inrikesutskottet har stöttat upp en motion, med sådana här formuleringar, genom en reservation. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag tycker att kamrat Lorentzon — han skall ju kallas så numera — talade väl här, och jag kan instämma i rätt mycket av vad han sade. Sedan är det något underligt med den här motionen. Centerpartiet vill ju, trots namnet, decentralisera — det har man hört talas om en och annan gång. Men nu vill motionärerna och reservanterna centraldirigera t.o.m. den fria avtalsrätten, som vi annars har slagit vakt om ganska kraftigt här i riksdagen. Det är ju vad herrarna vill. Och hur kan det stämma med ideologin inom centerpartiet, om jag nu får använda ett vackert ord? Jag tror inte att den här motionen kan ha centerpartiledningens gehör, och det skall verkligen bli intressant att studera voteringsprotokollet efter debattens slut. Man rör sig med rätt vackra uttryck i motionen — man talar om alla människors lika värde. Det är en mycket vacker devis, och det är att profanera den att föra ned den till den nivå där den här motionen dväljs. Man springer också strax ifrån devisen om alla människors lika värde, för vad motionärerna och reservanterna vill är att statstjänstemän skall diskrimineras — de skall icke vara lika fullvärdiga som andra medborgare. Det är naturligtvis som herr Lorentzon riktigt påpekade väldigt många människor i denna kammare som har full lön hemma; de får icke vidkännas något som helst ekonomiskt avbräck för att de sitter i riksdagen. Jag för min del förlorar 150 kronor om dagen. Hur mycket herr Pettersson i Örebro förlorar vet jag inte — det kunde vara intressant att veta. Men så är det: Många kommer hit utan att få något som helst avbräck i sin ekonomi hemma. Varför skall man inte ingripa där? Det är väl ingen jämlikhet, och det är väl inte vad man menar med alla människors lika värde! I stället skulle motionärerna och reservanterna naturligtvis sagt att vi skall göra likadant med alla som sitter här. Varför skall man precis välja ut statstjänstemännen? Där finns det en avoghet mot statstjänstemännen, som herr Lorentzon också sade. Man säger att det är fel att någon får två löner, när han bara utför ett arbete. Men vi har ju lön här i riksdagen även på sommaren, när vi inte är här. Jag förmodar att herr Pettersson i Örebro också får lön här då, trots att han inte utför något arbete. Eller går kanske herr Pettersson omkring här i kammaren på sommaren och håller små anföranden från talarstolen och deltar i utskottssammanträden? Det kan ju vara skönt att slippa bli emotsagd — i synnerhet om man väcker motioner av det här slaget. Det kan jag förstå. Men varför skall vi uppbära lön på sommaren, när vi inte är här? Då utför vi ju inte två arbeten, möjligen ett.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
Fru talman! Herr Lorentzon gör gällande — och det gäller i lika hög grad herr Sjöholm — att man skall plocka in alla ledamöter som har inkomster vid sidan om inkomsterna från riksdagen, alltså inte bara statstjänarna, ty annars är vi inte konsekventa. Hur skall man kunna göra det? Det är väl inte relevant att ta in den frågan i denna debatt. Man får väl utgå ifrån att vederbörande inte har fått den där andra lönen för ingenting, utan då måste de väl utföra ett arbete. Och då är lönen ersättning för det arbetet — eller också har man ett ansvarsförhållande i något avseende. Den saken finns det ingen anledning att dra in i denna debatt. Vad motionärer och reservanter har tagit sikte på är just detta att någon får dubbel lön från staten, ty det är ju staten som betalar vår lön här i riksdagen. Sedan sade herr Sjöholm att jag har betalt hela året. Ja, det har väl herr Sjöholm också — men lönen är uppdelad på årets tolv månader, och lönen under riksdagstid är just åtta tolftedelar av årslönen, om jag är rätt informerad. Slutligen skojade herr Sjöholm om att jag kanske går omkring ensam här i denna lokal på sommaren och håller anföranden, men det tycker jag inte hör hemma i denna debatt. Herr Sjöholm har aldrig sett mig här i riksdagen på sommaren, och jag lovar att han aldrig skall få det heller.

Fru talman! Jag tror herr Pettersson i Örebro på hans ord, när han säger att han inte är här på sommaren, men då skall han inte heller ha någon lön då, eftersom han själv sagt att man inte skall ha lön när man inte utför något arbete. Vidare sade herr Pettersson att det är fel att dra in andra än statstjänstemännen i denna debatt, men vad blir det då av den vackra devisen om alla människors lika värde och lika rättigheter? Då har vi ju inte lika rättigheter här i riksdagen. Det kan väl herr Pettersson inte hävda? Då har man väl ändå satt statstjänstemännen i strykklass i detta avseende. Det är så uppenbart att det inte ens borde behöva nämnas. Då blir det ju olika behandling av olika människor. Herr Pettersson sade också att de som inte är statstjänstemän utför arbete fastän de inte är på arbetsplatsen, och om de uppbär lön hemma utför de också ett arbete. Hur kan herr Pettersson veta det? Jag tror att många av ledamöterna här inte har något som helst ekonomiskt avbräck för att de sitter i riksdagen. En del är kanske kreaturslösa jordbrukare, som i stort sett inte har något jobb på vintern. De lider inte något avbräck, de sköter lantbruket på sommaren och riksdagsarbetet på vintern. Det är ju en mycket bra kombination. Det fattas bara att vi inte skulle acceptera den. Jag tänker i varje fall inte motionera om att vi skall göra något åt det förhållandet. Nej, herr Pettersson, detta är att diskriminera och att sätta statstjänstemännen i strykklass — och då flyger den vackra devisen om alla människors lika värde sin kos.
Fru talman! Jag anser det vara helt meningslöst att fortsätta debatten med herr Sjöholm, när han inte ens vill godkänna den verklighet som föreligger att vi uppbär åtta tolftedelar av årslönen. Inte ens det vill ju herr Sjöholm acceptera. Sedan försöker herr Sjöholm framställa vår motion som om den skulle ha något med statstjänstemännen att göra, men det har den inte alls. Den gäller dem som sitter här i riksdagen och uppbär två löner från staten. Det är det vi har tagit upp i motionen.

Då kan man komma på den idén. Den logiska konsekvensen är att säga att riksdagen och staten skall arbeta enligt sitt förnuft. Hoppas att andra också tar intryck av det. Att en och annan privat arbetsgivare inte gör det skall väl inte hindra denna riksdag från att vara opinionsoch moralbildare och kallt våga se en sak som den är och ta ställning därefter i stället för att försöka mobilisera alla möjliga argument som passar oss själva. Det är, tycker jag, inte värdigt Sveriges riksdag. Det är inte så vi har byggt upp vår demokrati, och det är fina saker vi har byggt upp här i landet. Det har vi gjort genom att kallt se problemen sådana de är. Det lyckas inte alltid, men vi försöker i alla fall. Om vi tar bort statstjänstemännens förmåner så skall vi också, enligt herr Lorentzons logik, ta bort de arbetsfria arbetsgivarförmånerna för alla andra riksdagsmän. Om vi vänder på det resonemanget, vad kommer vi då fram till? Herr Lorentzon borde enligt sin egen logik då kräva en lagstiftning som ger alla andra löntagare samma rätt som han nu vill tillerkänna statstjänstemännen. Jag understryker att detta blir den logiska konsekvensen av den situation och den ordning herr Lorentzon försvarar. Men någon sådan rättslidelse har inte herr Lorentzon att han väcker en motion som kräver att alla löntagare i landet, oavsett var de hör hemma, skall ha rätt att behålla sin ordinarie lön om de blir riksdagsmän. Och det gör herr Lorentzon klokt i, för då skulle varenda kvinna och man i denna kammare uppleva hur grotesk hela tanken är. Och den blir inte bättre därför att vi åberopar traditioner och viss släpphänthet, som vi i alla tider har ådagalagt mot statstjänstemännen i förhållande till andra löntagargrupper i det här samhället. Herr Lorentzon tog också ett annat exemplel. Han tycker att vi skall beakta att man får behålla kapital och avkastning, arvoden från organisationer och kommuner. De två senare exemplen har bemötts av herr Pettersson. Jag tar upp det där med avkastningen. Inser inte herr Lorentzon att det är en helt annan sak? Låt mig ta ett exempel. Två medborgare har genom hela livet exakt samma inkomst. En gör av med alltsammans, den andre spar och sätter in på banken och får litet ränta. Skulle den räntan vägras honom — det skulle den med den logik herr Lorentzon mobiliserar. Herr Lorentzon sade också att han hade väntat sig att centerpartiet skulle vara progressivt. I stället har man där en avig inställning till statstjänstemän. Säg mig, herr Lorentzon, vad finns det för spår av progressivitet i ert resonemang? Vad är det för progressivt i att organisera ett samhälle med arbetsfria inkomster för folk som kan arbeta? Vad är det för princip att ge dubbel inkomst utan att ha någon täckning för det i arbetsinsats?

Herr Lorentzon ställde sig fullt i klass med de sämre sidorna av vår sociala debatt på det här området. Herr Hagberg sade i den tidigare debatten — jag tänker inte kritisera honom i det här sammanhanget och jag ville inte heller, fru talman, förlänga den debatten med att begära ordet — ”vi är de som för fram arbetarnas krav”. Det var absolut besked; det är inga andra. Jag vill nu fråga herr Lorentzon: När fick ni i uppdrag av svenska arbetare — ni pratar ju alltid om dem — att i riksdagen resa kravet och rykta principen om arbetsfri inkomst? Herr Lorentzon insinuerade också partitaktik från centern. Jag skall inte alls försöka klara ut det; det kan jag nog inte. Jag avhåller mig därför visligen från det. Det enda försonande drag jag kan finna över herr Lorentzons arbetssätt i den här frågan är att han tror sig gagna den stora revolutionen — som ju aldrig kommer hit. Slutligen till herr Sjöholms anförande: Herr Sjöholm tyckte att vi skulle passa oss för centralisering, om jag förstod honom rätt. Och det var en utomordentlig centralisering om vi skulle fatta ett sådant beslut som motionen syftar till. Jag kan inte förstå detta. Är det inte lika mycket centralism, herr Sjöholm, om vi beslutar att låta det vara som det är? Nu är det statstjänstemannen, herr Sjöholm, som går på händer och lämnar logikens enkla lagar bakom sig. Och så påpekas att vi får lön på sommaren. Den frågan är redan korrekt besvarad av herr Pettersson i Örebro, men det hörde inte herr Sjöholm. Ett faktum är emellertid — jag håller mig till det formella nu — att vi har en spridning av lönen på alla årets månader. Men bakom det ligger — som jag hela tiden uppfattar det — inte att vi skall ha arbetsfri inkomst, utan riksdagsmännens reella situation som politiker, som året runt måste ha kontakt med medborgarna och utföra nyttigt politiskt arbete i vår demokrati. Att helt plötsligt söka inbilla de radiolyssnare och TV-tittare som eventuellt finns att vi, när vi slår igen luckan fram på kvällskvisten den 31 maj, är fria till den 10 eller 11 oktober, är verkligen inte att visa något som helst intresse för sanningen och vårt arbete. Om det är fel på riksdagsmännens löner, skall problemet inte lösas via arbetsfri inkomst för vissa personer på ett speciellt sätt, utan då skall vi diskutera riksdagsmännens löner! Då är vi på rätt plan.

Fru talman! Nu har centern till råga på de andra olyckorna fått den försvarsadvokat i det här ärendet som den såväl förtjänar! Herr Persson i Stockholm talade om arbetsfri inkomst för statstjänstemän. Men varför skall det bara gälla statstjänstemän? Varför skall det inte gälla också alla andra som är med i riksdagen och gör ett gott arbete och som har en arbetsfri inkomst hemifrån? Jag trodde att herr Persson var en vän av jämlikhet i det här samhället, men var blev den av? Skulle vi ha jämlikhet för riksdagsmän, borde de få så mycket betalt utöver vad de har hemma att de kunde komma upp till en viss bestämd nivå. Då vore det jämlikhet. Allas lika värde, som centern så vackert talar om, kan vi aldrig komma fram till i den här frågan. Som herr Persson i Stockholm kanske förstår har statsmakterna ett visst intresse av att ordna så att dess tjänstemän kan åta sig förtroendeuppdrag. En del av dem kan ibland tillföra debatten något av värde, även om herr Persson inte tycker att jag gör det — han kallar mig demagog, men det kan man ju inte som bekant kalla honom. Statstjänstemän förlorar en hel del genom att ta förtroendeuppdrag, herr Persson. De förlorar inte bara lön utan de missar väldigt ofta möjligheten till befordran. Eftersom en statstjänsteman som är i riksdagen ofta inte kan delta i kurser och sådant som är förutsättningen för att vinna befordran, sitter han där han sitter. Vad gör herr Persson åt det? Och vad gör centern åt det? Det är väl inte allas lika värde att somliga skall bli diskriminerade på det sättet? Anledningen till att jag tog i litet är att jag reagerar mot att just centern kan komma med ett sådant här förslag. Jag kallar det fortfarande att försöka centraldirigera den fria avtalsrätten. Jag trodde att herr Persson var vän av den fria avtalsrätten och ansåg att parterna på arbetsmarknaden själva skall få fatta beslut. Det är den rättigheten som centern vill förta just statstjänstemännen men tydligen inga andra. Nu försvarar herr Persson alltså det. Om herr Persson verkligen vill slåss för jämlikhet får han nog vara inställd på att vi får ta väldigt stora grepp om det här ämnet. Då kan vi inte bara välja ut en grupp och diskriminera den. För det är vad detta förslag innebär.
Fru talman! Herr Perssons i Stockholm inhopp på arenan som centerpartiets försvarsadvokat gjorde särskild lycka — det framgick av de många instämmanden som han efter att ha gått ned från talarstolen fick just från centerpartisterna. Att herr Persson vid en tidpunkt då han står i begrepp att lämna riksdagen blir centerpartiets försvarsadvokat finner jag mycket underligt. Nog borde ett liv i fackföreningens tjänst ha krönts på ett annat sätt! Mitt agerande i inrikesutskottet innebär faktiskt att jag har givit mitt stöd åt herr Perssons partivänner i utskottet. Det var inte jag som ställde ett särskilt yrkande; jag har däremot avgivit ett särskilt yttrande, i vilket jag påpekar orimligheten i att peka ut en särskild grupp men utelämna alla de andra grupperna.

Enligt herr Persson i Stockholm är detta fullständigt rätt. Får man inte angripa den ene, får man inte heller angripa den andre. Herr Persson vet mycket väl vilken uppfattning jag har i dessa frågor. Men jag anser att kan centerpartiet inte föra sin talan i lönedelegationen, skall det heller inte dra upp den här frågan i riksdagen. I Finland finns det Vennamos parti, det har bildats ett nytt parti i Danmark — herr Persson tycks känna sig hemma bland de partierna. Herr Persson känner mycket väl till mitt partis inställning i den här frågan. Jag sade inte att jag hade väntat mig att centerpartiet skulle vara progressivt; jag sade att det i vissa frågor hade framstått som progressivt och att även dess ungdomsrörelse hade gjort det. Men det som bubblar upp i denna motion visar att man är inne på farliga vägar. Det är detta jag vill ha sagt i sammanhanget.
Fru talman! Får jag allra först säga till herr Lorentzon att jag har varit med om flera omröstningar här där herr Lorentzon själv och hans partikamrater slutit upp på centerns sida mot socialdemokraterna. Men jag slöt inte upp på centerns sida; jag drev ett resonemang som jag fört flera gånger, bl.a. när denna fråga konkret har behandlats. Så enkelt var det med detta! Jag har också tidigare motionerat i frågan. Men, herr Lorentzon, jag känner igen era tongångar — de är exakt desamma i dag som när vi hade debatten om fullmaktslagen den gången SACO begärde 18 000 kronor i genomsnittshöjning av lönekostnaderna för ett enda avtalsår. Och ni i det kommunistiska partiet tyckte att det var alldeles riktigt att SACO skulle få slåss för det och sätta hela samhällsmaskineriet i gungning. Jag har precis samma inställning som den gången. Det här med Vennamo var ju väldigt lustigt! Men Yngve Persson blir nog ingen partirenegat — det brukar i vårt politiska liv i första hand vara förunnat folk på kommunistsidan. Jag tror, herr Lorentzon, att han har närmare dit än jag. Herr Sjöholm kom nu helt plötsligt på slutet in på ett försök till sakdebatt. Något sådant förekom inte alls i hans tidigare inlägg. Han sade nu att statstjänarna inte sällan har högre lön än riksdagslön och att det bör beaktas. Ja, men då får vi ta en diskussion om det och se vad det i och för sig kan motivera. Men jag ifrågasätter i alla fall om det är en politik vi kan acceptera, att den som tar ett riksdagsmannajobb av sin arbetsgivare skall vara garanterad den gamla inkomsten. Tar vi riksdagsmannajobbet får vi väl också ta konsekvenserna av det. Herr Sjöholm är verkligen ute på gungfly i den här diskussionen. Riksdagen har nämligen — det var i det gamla huset — under protester från min sida accepterat ett utomordentligt generöst pensionssystem. Som jag uppfattade det var då huvudargumentet just det att vi levde lite otryggt i det här jobbet.

Fru talman! Det stämmer nog att vpk och centern vid några tillfällen har röstat på samma sida när herr Persson hamnat på den andra sidan. Men då har herr Persson alltid röstat gemensamt med moderaterna — jag vet inte om det är så mycket bättre! Jag vill återigen upprepa att jag har betraktat centerpartiet och även dess ungdomsförbund som progressivt i vissa frågor men att jag blev litet orolig på den punkten när denna motion kom. Men detta har herr Persson inte alls märkt. Herr Persson ställer logiken fullständigt på huvudet och söker sig tillbaka, såsom vi gör vi äldre, till tider som gått och frammanar spöket från SACO-konfliktens dagar då riksdagen tog fullmaktslagen. I detta fall stödde vpk helt SACO, säger herr Persson. Om jag får friska upp herr Perssons minne en liten aning, var det faktiskt så att vänsterpartiet kommunisterna den gången begärde att få införa som betald annons i Aftonbladet det flygblad som vi hade skrivit, sedan Aftonbladet och socialdemokratin hade bojkottat våra försök att på annat sätt få ut våra uppfattningar. Då förklarades från socialdemokratiskt håll: Hur mycket vpk än betalar tar vi inte in det i tidningen. Så stor var demokratin då! Jag ville som sagt bara friska upp herr Perssons minne — det ligger ju några år tillbaka i tiden.

Fru talman! Jag kan försäkra denna församling, att när herr Lorentzon är ute hos LO:s folk och pratar används inte detta språk.
Fru talman! Till sist skulle jag vilja säga till herr Persson i Stockholm att det är inför riksdagen han nu talar. Tydligen har herr Persson fullkomligt missuppfattat vilket auditorium det gäller.

Fru talman! Denna debatt har förts i en skämtsam ton, och motionen är kanske inte värd att talas om i annan ton. Det må vara hänt. Men det är ändå ett par sakliga synpunkter som jag tror borde få komma med. Motionen bygger nog på en missuppfattning i en alldeles avgörande punkt, nämligen att det här skulle röra sig om arbetsfri inkomst. Det förhåller sig, fru talman, vilket jag tror att de flesta riksdagsledamöter som också är statstjänstemän har erfarenhet av, på det sättet att det inte går att ha ett jobb eller en tjänst vid sidan av riksdagen, som man lämnar för åtta månader och som man sedan förutsätts kunna ta upp kanske tre fyra månader av året och kunna återuppta i full utsträckning om man av någon anledning lämnar riksdagen. Det förutsätts att man under hela riksdagstiden har möjlighet att utföra arbete i sin civila tjänst på det sättet att man hela tiden håller kontakt med den, håller sig informerad och håller sig utbildad i den mån det behövs. Detta är den ena grunden till att de avtalsslutande parterna har funnit det nödvändigt och rimligt att låta statstjänstemän i denna situation behålla en del av sin lön, en del som inte är så stor som somliga uppenbarligen tror. Det rör sig väl numera i allmänhet om mellan en fjärdedel och en tredjedel av hela lönen, i varje fall inte mera. Det är alltså det ena motivet. Jag säger detta, tycker jag, med desto större rätt, eftersom jag själv sett mig tvingad att begära tjänstledighet med C-avdrag från min statstjänst just därför att riksdagsarbetet och därmed sammanhängande sysslor nu blivit så tidskrävande att det inte längre går att utföra det som borde utföras för att man skall kunna uppbära en del av lönen från sin civila tjänst. Det andra motivet snuddade herr Sjöholm vid. Om man tar bort möjligheten att såsom ersättning för det jobb man på olika sätt faktiskt ändå tvingas göra ha en mindre del av lönen kvar, utestängs tiotusentals statstjänstemän från möjligheten att kandidera till riksdagen. Herr Pettersson i Örebro sade att vi har en aktningsvärd inkomst för detta jobb. Det kan man ha olika meningar om, men den ligger ingalunda särskilt högt ens på den statliga löneskalan. Om jag hade vetat att detta skulle bli en allvarlig debatt, skulle jag ha skaffat mig mera exakta uppgifter, men jag tror att svängningspunkten ligger i trakten av en inte särskilt ovanlig lärarlön. Däröver är riksdagsarvodet lägre. Den som har sådan tjänst och vill ta ett riksdagsuppdrag måste alltså räkna med att direkt förlora några tusen — i många fall flera tusen — kronor om året på att byta den ena sysslan mot den andra. Det förhåller sig faktiskt så. Den som har en annan typ av tjänst, som inte är belagd med förbud att behålla någon del av den under riksdagsarbetet, har däremot som regel när det gäller dessa lönelägen möjlighet att träffa avtal om att kunna behålla någon del av tjänsten och därmed någon del av inkomsten för att fylla ut det som försvinner när man byter tjänsten mot ett riksdagsuppdrag. Det är på detta sätt det förhåller sig och jag vet, herr talman, att det finns fler ledamöter i kammaren som på samma sätt som jag har sett sig tvungna att ta samma konsekvens när de funnit att riksdagsuppdraget tar all tid. När den lön de uppbär från sin statliga arbetsgivare för en annan syssla verkligen skulle bli en arbetsfri inkomst, då går det inte längre. Då ber man att få slippa. Jag tycker att det är riktigt att detta kommer med i debatten. Det är fel att säga att det normalt handlar om arbetsfri inkomst. Det finns säkert sådana fall, och man har såvitt jag förstår i avtalsförhandlingarna och när besluten har fattats ansett det omöjligt att göra en individuell prövning från person till person. Det går inte att ställa frågor av typen: Utför just den riksdagsledamoten ett sådant arbete för sin civila arbetsgivare att det motiverar en liten del av lönen eller gör han det inte? Skulle vi börja pröva det från fall till fall genom hela kammaren hamnade vi i en ganska orimlig situation. Därför har man gjort den här schablonregeln. Det kan naturligtvis finnas olika mening om den, om procentsatsen är rätt avvägd osv., men det handlar icke om arbetsfri inkomst, och därmed vilar hela motionen på alldeles falsk grund.

Herr talman! Jag tillhör liksom herr Sjöholm och en del andra den kategori som under den tid då riksdagen är samlad till session uppbär lön med s.k. dubbelt B-avdrag, och jag vill deklarera här att jag anser det arrangemanget innebära en arbetsfri inkomst och att det i princip är felaktigt. När det gäller den rent ekonomiska sidan av saken har jag för min del alltid ansett att detta är en förmån som jag både kan ha och mista. Jag skall inte på något sätt personligen sörja den dagen denna i princip felaktiga förmån avskaffas. Det är bara en fråga om på vilken formell administrativ väg det avskaffandet skall försiggå. Jag tillhör också dem som förlorar litet grand på att syssla med politik på heltid i förhållande till om jag skulle sköta min tjänst på heltid, men jag tycker att det är ens ensak om man vill ta den förlusten. Vill man ha förmånen att syssla med politik på heltid och har ett sådant intresse, då får man också betala det priset. Därom är det ingenting att säga. I dessa avseenden är ju herr Lorentzon och jag på intet sätt skiljaktiga. Herr Lorentzon har i själva verket instämt i vad utskottet sagt i denna fråga, och herr Lorentzon har i sak ingen skiljaktig mening från vad jag nu har sagt. Vad herr Lorentzon har kritiserat är ju att man angriper en typ av principiellt otillfredsställande förfarande men lämnar helt andra problem av betydligt mer flagrant natur åsido.

Man försöker rättfärdiga sin ställning genom att sprida illusionen att man kan både göra en vettig arbetsinsats här i riksdagen och sköta ett heltidsjobb. Vi vet att det är orimligt. Det går inte att ha ett riksdagsuppdrag och en heltidsanställning som ger full lön utan att missköta antingen någondera sysslan eller eventuellt båda. Där är det stora missbruket, och det är där vår kritik mot centerpartiet sätter in: centern tar inte alls upp det sociala och moraliska problem som detta missbruk utgör. Det borde ha fått en annan plats i motionens resonemang, men det har uteslutits av demagogiska och opportunistiska skäl. Där är herr Lorentzons angreppspunkt, och där har han i princip rätt lika väl som centern och andra i princip har rätt när det gäller det orättfärdiga i fråga om B-avdraget. Vad vi hävdar är ju att man inte bara skall angripa de små skälmarna. Man kan någon gång peka ut också de stora skälmarna.

Herr talman! Jag kan tala om för herrar Sjöholm, Eriksson i Arvika och Lorentzon, att jag representerar centerpartiet i riksdagens lönedelegation. Utskottet skriver i sitt betänkande: ”Lönedelegationen har också inför 1971 års förhandlingar gjort ett uttalande i förevarande fråga.” Vilken är förevarande fråga? Jo, att man under kommande avtalsförhandlingar skulle försöka reducera så att den fria arbetsinkomsten inte blev lika stor i fortsättningen. Detta uttalande skedde efter votering. Det togs upp och det innebar en höjning av det dubbla B-avdraget. Saken togs upp efter de diskussioner som uppkommit här i riksdagen i anledning av motioner från centerpartiet. De gav alltså ett resultat. Man kunde av herrar Erikssons i Arvika, Lorentzons och Sjöholms anföranden få den uppfattningen att centerns representant i lönedelegationen skulle springa ifrån detta. Det här var ett framsteg i samband med dessa förhandlingar. Vad frågan här egentligen gäller återges i sista stycket i utskottets betänkande, nämligen huruvida riksdagen skall göra ett uttalande eller inte.

Herr talman! En riksdagsdebatt kan utvecklas på ett intressant sätt och ibland på ett sätt som inte förutsetts. Jag tror att det gäller denna debatt. Den började med herr Sjöholms spexiga uppträdande här framme. Jag ber att få uttala ett tack till herr Yngve Persson för att han förde in debatten på en seriös bog. Jag upplevde Yngve Perssons inlägg så att den principfråga motionen tog upp framstår för honom som en rättfärdighetsfråga. Jag uppfattar det också så att för motionärerna rör denna fråga vad som är rätt och rimligt. När herr Sjöholm går upp och försöker göra pajaskonster — jag vill närmast likna det vid sådana — ber jag att få rekommendera honom att hålla sig till den typ av motioner som han mest är känd för. Av herr Carlshamres anförande fick jag en stark känsla att han gjorde stora ansträngningar för att anlägga en seriös ton i debatten, att klarlägga varför det kunde finnas motiv för personer med förhållandevis höga, kanske t.o.m. mycket höga, inkomster att få ett inkomsttillskott utöver riksdagslönen. Han nämnde att det inte var så lätt att lämna en tjänst under åtta månader och sedan gå tillbaka. Detta gällde för höglönetagare i såväl statlig som annan tjänst. Jag avstår nu från kommentar. Jörn Svensson gjorde också ett försök att föra debatten som den bör föras. Jag ber att få tacka även honom för hans inlägg. Både han och herr Lorentzon menade att motionärerna bortsåg från de orättvisor som i mycket högre grad uppstår och förekommer på andra områden i vårt samhälle. Som jag upplevt motionerna och som jag ser på denna sak själv finns ingen anledning att bortse från någon sektor i samhället där detta förekommer. Men vi har här i riksdagen möjlighet att uttala oss om huruvida detta är en riktig och rimlig sak. Det är detta motionärerna vill ha ett uttalande om beträffande den sektor riksdagen är arbetsgivare för och förhandlar om genom sitt avtalsorgan. Riksdagen har utan tvekan möjlighet att göra detta. När vi diskuterade frågan i utskottet, tyckte jag mig lägga märke till att vissa personer ansåg sig träffade därför att det förmodligen ganska allmänt anses att man inte skall ha lön för ett arbete, som man uppenbart inte utför. Är man riksdagsman och utför ett arbete samtidigt med riksdagsuppdraget — det må vara väl utfört eller mindre väl utfört — bör det avlönas till sitt värde även ekonomiskt. Detta har ingen här ifrågasatt. Den fråga som motionen tar upp gäller principen. Är det riktigt att vi i riksdagen anser att lön skall utgå genom avtal för arbete som inte utförs?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
Herr talman! Bara en kort kommentar. Jag redovisade förut ställningstagandet i lönedelegationen och sade att man där utan reservation förhöjt B-avdraget till 120 procent. När jag lyssnade på herr Gustavsson i Alvesta fick jag en känsla av att han inte fullt delade den uppfattningen. Han menade att centerpartiet efter votering drivit fram detta. Jag vill bara förtydliga det hela och säga att när frågan slutbehandlades i lönedelegationen den 30 juni 1971 var herr Gustavsson inte närvarande och kan således varken ta på sig ansvar för eller inhösta någon ära av beslutet. Frågan hade varit behandlad tidigare i lönedelegationen, men vid slutbehandlingen fanns inte några delade meningar.

Herr talman! I den här debatten hade jag faktiskt inte tänkt deltaga alls, men på grund av den vinkling som den har fått tycker jag det är nödvändigt att säga någonting som representant för de socialdemokratiska ledamöterna i inrikesutskottet. Jag skall göra det med utgångspunkt i den debatt som vi förde här i kammaren i samband med ett likartat krav: man ville att riksdagen skulle uttala sig om ortsgrupperingens avskaffande. Vid det tillfället argumenterade jag utifrån frågan: Vilka är det som skall ha förhandlingsrätt i det här landet? Jag poängterade med skärpa, så gott jag kunde — och jag gör det nu med — att vi har gett statstjänarna förhandlingsrätt och avtalsrätt. Riksdagen har uppdragit åt riksdagens lönedelegation att föra de här förhandlingarna. Det är det som frågan gäller. Är det de avtalsslutande parterna som skall föra fram sina krav, eller skall vi göra det här i riksdagen? Hur många av herrarna och damerna är fullmäktigeledamöter? Vilka träffar avtal i våra kommunala förvaltningar? Sitter vi och diskuterar de här sakerna på våra fullmäktigesammanträden, eller har vi överlåtit det åt en lönedelegation eller kommunalnämnd? Jag ställer den frågan. Här skall vi plötsligt börja debattera saker och ting som vi har gjort till avtalsfrågor — och det är ju det som utskottet poängterar. Vi har icke tagit ställning till om lön skall utgå eller icke, utan vi har sagt att detta är någonting som lönedelegationen skall avgöra. Jag skulle kunna ställa en fråga till: Skall vi här i riksdagen börja debattera Statens skogsindustriers löneförhållanden? Är det någon som är redo att göra det? De som arbetar där är ju också i viss mån statsanställda. Låt mig tillägga att vi tog hösten 1971 ett beslut om att den reduktion som förut gjorts av riksdagsarvodet för dem som har statspension skulle slopas. Det gjorde vi utan några som helst protester. Vad sade konstitutionsutskottet vid det tillfället? Jo, att skall någon reduktion äga rum — och det kanske är berättigat — skall den ske på pensionssidan, men det är en förhandlingssak. Varför kan vi inte vara överens om att även det här är en förhandlingssak. Jag sade i debatten om ortsgrupperingen att jag är övertygad om att den frågan kommer upp på de kommande avtalskonferenserna. I förmiddags har jag varit på en sådan, där vi har tagit ställning till olika krav. Jag kan tala om för er, ärade kammarledamöter, att ortsgrupperingen kommer upp i våra avtalsförhandlingar. Däremot finns det ingen som har något yrkande i den här frågan. Till herrar motionärer vill jag också ge en upplysning. Jag begriper inte ett enda dugg varför ni har tagit med oss som tillhör försäkringskassorna som någon sorts statsanställda. Det är bara ett bevis på att ni inte vet någonting om den fackliga rörelsen eller om avtal. Låt mig upplysa er om att vi icke är statsanställda. Vi förhandlar med en organisation som består av de försäkringskassor som finns här i landet. Herr talman! Tydligt är att man vill bedriva något slags Vennamopolitik i det här sammanhanget.
Herr talman! Vi skall väl försöka få slut på det här. Jag skall inte förlägga debatten till den nivå där herr Nilsson i Tvärålund tydligen trivs bäst. Han sade någonting om att jag skulle hålla mig till den motion som jag är mest känd för. Jag vet inte exakt vad han menar. Jag brukar väcka så där 20 motioner varje år, det kanske är något mindre i år. Att någon av dem tydligen har fastnat i minnet hos herr Nilsson i Tvärålund skall inte jag lastas för, det får han förklara själv. Herr Carlshamre talade väl och klokt, som han så ofta gör, och när han sade att det ofta inte är fråga om någon arbetsfri inkomst så är det alldeles riktigt. Jag själv t.ex. är i kontakt med kontoret varje dag. Jag sitter ofta här och skriver yttranden över utredningar, och när jag kommer hem har jag så mycket mer att göra med att svara på alla skrivelser och annat. Det är visst inte arbetsfri inkomst. Det är ett totalt misstag. Det intressanta i detta ärende, herr talman, är att motionärerna skriver högtravande om alla människors lika värde och rättigheter. Strax efteråt skiljer man ut en grupp som skall särbehandlas. Det är en logisk kullerbytta av fantastiskt slag. Man springer dessutom helt ifrån decentraliseringsideologin och vill centraldirigera den fria avtalsrörelsen. Jag avvaktar fortfarande med spänt intresse hur centertoppen skall rösta — med eller mot centraldirigering.

Herr talman! Av herr Sjöholms sista anförande drar jag den slutsatsen att herr Sjöholm således inte är tjänstledig från arbetet. Herr Eriksson i Arvika citerade före middagsuppehållet ur lönedelegationens berättelse, och jag skall be att få föredra ytterligare fakta i målet. Jag citerar ur lönedelegationens berättelse: ”Vid två tillfällen, den 15 december 1970 och den 10 februari 1971, skedde samråd med statsrådet Löfberg rörande bestämmelserna i AST om löneavdrag för statstjänsteman vid tjänstledighet för fullgörande av uppdrag som ledamot av riksdagen.

Lönedelegationen deltar ju inte i avtalsförhandlingarna, utan vi får så småningom ett färdigt avtal att ta ställning till. Det avtalet behandlade lönedelegationen alltså den 30 juni, då vi tog upp frågan om att godkänna avtalet. Vid det sammanträdet hade jag icke tillfälle att vara med, men herr Larsson i Öskevik var med, och han kommer upp här sedan. Jag vill emellertid säga att jag icke — om jag hade varit med vid det tillfället — när det gällde att ta ställning till ett färdigt avtalspaket hade reserverat mig. Förslaget innebar nämligen en förbättring. Man hade tagit ett steg på den väg som motionen tidigare hade gett uttryck för.